Herr talman! Kommunerna ställde sig inte bakom det av centern och folkpartiet utarbetade förslaget till nya statsbidragsregler, därför att kommunerna skulle förlora oerhört mycket på det. När vi debatterade det här förra gången och när vi hade frågan uppe i utskottet, ställde vi oss välvilliga till att ge även den öppna förskolan statsbidrag. Det gjorde vi därför att många dagbarnvårdare och barn hos dagbarnvårdarna har stor nytta av den öppna förskolan. Det är viktigt att barnomsorgen byggs ut. SCB håller på att göra en förnyad efterfrågeundersökning, och det gör man i enlighet med ett riksdagsbeslut. Undersökningen beräknas vara klar under maj månad, och på grundval av denna undersökning kommer regeringen tillsammans med Kommunförbundet att sätta i gång arbetet på en ny utbyggnadsplan. Det är väldigt viktigt att kommunerna har ansvaret för barnomsorgen. I nuvarande statsbidragsbestämmelser finns det en möjlighet att ge även enskilda som bedriver barnomsorg del av statsbidraget, om de finns med i barnomsorgsplanerna och följer reglerna för statsbidragsgivningen. Jag anser att det är en viktig punkt att kommunerna har ansvar och överinseende även för denna verksamhet. När det gäller hemspråksträningen sade jag att det är en naturlig sak att föräldrarna tränar sina barn i hemspråket. Det anser jag fortfarande att det är, men jag anser också att det är väldigt viktigt att kommunerna kan hjälpa till med en hemspråksundervisning och att staten stöder detta. Det stödet tas ini det nya statsbidragssystemet, och jag kan i dagens läge inte uttala mig om hur man kommer att utforma det. Vad beträffar adoptionerna har NIA gjort en framställning till socialdepartementet angående reglering av de enskilda adoptionerna. En PM har utarbetats och är ute på remiss. Troligtvis kommer det en proposition till hösten, och då får vi ta upp frågan om anslaget till denna verksamhet till ny bedömning.
Herr talman! Ja, det finns en möjlighet att ge även enskilda daghem statsbidrag, om de är med i kommunernas barnomsorgsplaner. Men vi moderater anser att detta skall vara en rättighet för enskilda institutioner, både för heltidsomsorg och deltidsförskolor, att få ett statsbidrag. Självfallet skall man ställa kvalitetskrav på den enskilda verksamheten, men man bör ställa kvalitetskrav på all form av barnomsorg och inte ha en njuggare inställning till den enskilda verksamheten. Jag spårar i Anita Perssons inlägg en mycket njugg inställning till de enskilda alternativen. Jag har inte fått svar på frågan om de enskilda deltidsförskolorna kommer att bli berättigade till statsbidrag och inte heller på frågan om deltidsförskolan kommer att ingå i statsbidragssystemet.
Herr talman! Anita Persson säger att kommunerna inte ställer sig bakom det statsbidragssystem som fördes fram av centeroch folkpartiregeringen. Jo, det gjorde man när det gäller principerna. Om man hade fått chansen att välja mellan det lägre statsbidraget och konsekvenserna av regeringens eftervalspolitik skulle med all säkerhet resultatet ha blivit hundraprocentig uppslutning kring det lägre statsbidraget. Beträffande barnmiljörådet anser vi för vår del att det är naturligt att barnmiljörådet, som sedan början av 1970-talet har sysslat med barns miljö i inre och yttre avseende, också nu får i uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram som visar vägen till ett barnvänligare samhälle.

Herr talman! Jag fick inget svar på frågan om socialdemokraternas syn på om det är barnens behov eller arbetsmarknadens behov av barnomsorg som skall styra utbyggnaden. Anita Persson svarar att SCB håller på med en ny behovsundersökning. Vi har undersökt behovet i 20 eller 25 år, och vi vet att behovet att bygga ut barnomsorgen både kvantitativt och kvalitativt är oerhört stort. Jag skall själv om en timme ut till min kommun, Huddinge, där vi skall lägga fast utbyggnadsplanerna för fem år framåt. Skall kommunernas planer tas på allvar kommer det 1986 att fattas 500 000 platser i daghem och 500 000 platser i fritidshem. Det blir tillsammans en oerhörd massa platser som fattas. Om man skall räkna med föräldrarnas önskemål om familjedaghem kan man kanske minska det med något hundratusental platser, men ändå är behovet oerhört stort.
Herr talman! Tyvärr hade vi sex års borgerligt styre som helt förstörde landets ekonomi. Jag förstår de problem som Inga Lantz tar upp när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen. Problemet är mycket stort i många kommuner. Naturligtvis anser jag, som Inga Lantz, att barnomsorgen är till för barnen och att vi skall bygga ut daghemmen så fort och så mycket vi kan. Vi har en viss form av barnomsorg för barn mellan fem och sex år i deltidsförskolan. Den är utbyggd, och det är obligatoriskt för kommunerna att kunna ge barnen plats i denna verksamhet. Jag skulle vilja ställa en fråga till Ann-Cathrine Haglund. Varför är man från moderat håll så orolig för att kommunerna skall ha överinseende över den enskilda verksamheten? Det finns ju redan möjlighet, om man ställer upp på de statsbidragskrav som gäller och man kan komma med i barnomsorgsplanerna därför att man har en bra verksamhet. Då får man statsbidrag. Vi har tidigare sagt att procentbidrag är bra, liksom att det är bra att den öppna förskolan är med. Men vi gick inte med på det förslag som lades fram, eftersom man tog med deltidsförskolan och eftersom heldagsomsorgen skulle drabbas. Deltidsförskolan är, som jag sade tidigare, utbyggd, och den är obligatorisk. Om man måste sänka statsbidragen finns det alltså ingen anledning, som jag ser det, att ge ett bidrag till denna verksamhet.

Herr talman! I den socialdemokratiska regeringens budgetproposition, bilaga 7, saknade vi kommunister och många andra människor något förslag om återupptagande av de statliga bosättningslånen. Då den borgerliga mittenregeringen och en borgerlig riksdagsmajoritet i missriktat sparsamhetsnit lyckades avskaffa bosättningslånen från den 1 januari 1982, förutskickades från socialdemokratiskt håll att man vid en valseger skulle återinföra dessa. Nu har socialutskottets majoritet bifallit soch vpkmotioner som väckts i anslutning till budgetpropositionen. Som bekant yrkade både vpk och socialdemokraterna i partimotioner avslag på borgarnas påfund i partimotioner 1981. Utöver att förslaget om avveckling av de statliga bosättningslånen riktade sig direkt mot ekonomiskt svaga hushåll var förslaget totalt misslyckat även då det gällde det klart uttalade syftet, nämligen att begränsa budgetunderskottet. Även under allmänna motionstiden 1982 återkom partimotioner från vpk och socialdemokraterna om återinförande — och förbättring — av lånemöjliheterna. Även dessa krav avslogs av den borgerliga riksdagsmajoriteten utan några som helst bärande skäl. Den borgerliga utskottsmajoritetens talesman Gabriel Romanus från folkpartiet försvarade regeringens förslag vid båda tillfällena. Han ansåg att bosättningslånen hörde till det som kunde undvaras och att ungdomen som sätter bo får starta mera anspråkslöst. Han hävdade också att unga människor som flyttar ihop bör kunna bygga upp sitt hem steg för steg. Vi fick även veta att i regel har de unga medan de bor hemma en säng, och den kan de ta med sig. Vidare hade de möjlighet att skaffa billiga möbler, och att sätta pengar i händerna på dem som gav möjlighet till köp av TV var inte angeläget. Den tunga kritik mot avvecklingen av bostadslånen som vid olika tillfällen framförts bl.a. från sociala myndigheter, från konsumentverket och från riksbanken och dess anställda lyssnade de borgerliga tydligen inte på — och man gör det inte nu heller, som framgår av deras reservation. Man tycks inte heller efter den tid som gått ha upptäckt att avvecklingen av bosättningslånen i själva verket inte leder till någon reell besparing för samhället. De första åren efter en avveckling kan man naturligtvis notera en budgetteknisk vinst genom att budgeten tillförs amorteringar på gamla lån, samtidigt som några nya anslag inte beviljas. Den verkliga besparingen bestod egentligen bara i att budgeten inte behövde belastas med de mycket begränsade förluster som uppkommer i samband med låneverksamheten. I själva verket var låneverksamheten ingen dålig affär för staten. Tar man hänsyn till den sociala funktion lånen hade, var det närmast oförklarligt att de avvecklades. Varför kan man från borgerligt håll inte erkänna att det var en miss man gjorde och, i stället för att nu framhärda, acceptera att lånemöjligheterna återinförs? Herr talman! Bosättningslånen fick alltsedan de infördes en allt större betydelse för ekonomiskt svaga hushåll, inte bara för ungdomar som sätter bo, och lånen fick alltmer en social karaktär. Motiven för deras införande, att hushåll med små ekonomiska möjligheter skulle få lån till förmånlig ränta och bra amorteringsvillkor, kvarstår än i dag. Behoven för resurssvaga konsumenter att få långfristiga krediter på rimliga villkor vid bosättningen är förmodligen ännu större i dag än tidigare. En fortgående reallöneförsämring, ständiga prisoch hyreshöjningar och en stigande arbetslöshet gör det nödvändigt att öka samhällets insatser för dem som drabbas hårdast. De statliga bosättningslånen i deras tidigare form, med de förbättringar vi föreslår, är den bästa kreditform som kan erbjudas människor som vill sätta bo. Unga människor och låginkomsttagare är speciellt utsatta på lånemarknaden. De bedöms utifrån bankmässiga utgångspunkter ha lägre kreditvärdighet och angelägenhetsgrad än etablerade bankkunder. Ekonomiskt svaga grupper människor tvingas till kreditformer som avbetalningsköp och kontokort. Båda dessa former är oförmånliga och kontokorten kan locka till en skuldsättning som kan få ödesdigra följder, vilket f. ö. många exempel har visat. Herr talman! Vpk har i årets motion även upprepat tidigare förslag om att lånen skall anpassas till kostnadsutvecklingen genom att man höjer gränsen för högsta lånebelopp från 10 000 till 20 000 kr. Detta förslag följs upp i reservation 7 i socialutskottets betänkande, och jag yrkar bifall till denna. F. ö. är vi motionärer givetvis glada över att kravet på återinförande av bosättningslånen tillstyrkts, men vi vill även ha med uttalandet om den nödvändiga förbättringen då det gäller högsta lånebelopp. Låt mig så göra några kommentarer till vad som har sagts här i debatten. Ingemar Eliasson påstod att det inte fanns några argument för återinförande av bosättningslån i utskottsbetänkandet. Jag ber honom och andra som eventuellt har samma uppfattning att läsa vad som står i utskottsbetänkandet. Utskottsmajoriteten skriver i andra och tredje styckena på s. 12: ”Tlikhet med vad som tidigare anförts av reservanterna i utskottet anser utskottet att statliga bosättningslån har en klart social funktion och behövs som ersättning för andra mindre förmånliga krediter, såsom kontokort och avbetalningskrediter. Dessa lån var den bästa kreditform som stod till buds för unga människor som ville sätta bo. Kostnaderna för staten var dessutom ganska marginella. Utskottet anser därför att staten bör återinföra någon form av bosättningslån som kan fylla den funktion som här angivits. Detta bör ges regeringen till känna.” Aina Westin sade att socialdemokraterna inte var beredda att nu sätta upp några villkor för de bosättningslån som det nu finns en majoritet för att återinföra. Vad vi från vpk:s sida vill är att få en snabb återgång till tidigare lånemöjligheter men med en höjning av lånetaket från 10 000 till 20 000 kr. Det är vad vi vill ha beslut om här i dag. I övrigt är vi medvetna om att man kan behöva se över tidigare gällande villkor, bl.a. beträffande amorteringstider och räntor, i syfte att förbättra dem. Men orsaken till att vi har avgett en reservation, som vi vidhåller, är att vi vill att det skall vara helt klart att den första uppgiften när bosättningslånen nu återinförs är att höja lånebeloppet från 10 000 kr., som gällde i så många år, till i vart fall 20 000 kr. Det är nödvändigt för att lånen skall få någon reell betydelse för dem som behöver anlita sig av dem.
Herr talman! Jag vill i detta sammanhang bara säga att det är klart att det kan vara angeläget att snabbt återinföra bosättningslånen, men jag överlämnar med fullt förtroende åt regeringen att ta hand om denna fråga och föra den till ett resultat så småningom.
Herr talman!

Då har man inte haft med dessa bemärkningar om att det på nytt skulle behöva göras något slags översyn eller liknande. Det är därför litet inkonsekvent det hela. När vi nu har en arbetarmajoritet i riksdagen som kan reparera den fadäs som den borgerliga mittenregeringen stod för och som den borgerliga riksdagsmajoriteten trumfade igenom, skall vi göra det snabbt. Behöver vi sedan fortsättningsvis genomföra ytterligare förbättringar, vilket säkert blir nödvändigt, kan vi återkomma till det. Nu är det väsentligt att vi får ett snabbt återinförande av bosättningslånen och att vi i första omgången ser till att det belopp som kan lånas höjs till en nivå som i dag är mera realistisk än den tidigare gränsen var.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 1982/83:30, som vi nu behandlar, gäller bl.a. etableringskontroll och upprättande av branschregister. Jag vill helt kort beröra dessa frågor och i anslutning härtill också kommentera reservationerna 1 och 3. Frågan om etableringskontroll har under ett flertal år varit föremål för behandling av näringsutskottet. Redan 1975 uttalade utskottet att det för den ekonomiska utvecklingen är väsentligt att näringslivet fortlöpande får tillskott av nya företag. Utskottet avvisade därför kraven på etableringskontroll och slog vakt om etableringsfriheten. Man uttalde sig dock för en samlad översyn rörande rätten att etablera företag. I näringsutskottets betänkande 1981/82:25 hänvisades till den år 1980 införda lagstiftningen om näringsförbud för näringsidkare som missbrukar konkursinstitutet, och man refererade också till en del andra åtgärder som regeringen vidtagit för att motverka uppkomsten av ekonomisk brottslighet. Utskottet slog också fast att det för den ekonomiska utvecklingen är väsentligt att näringslivet fortlöpande får tillskott av nya företag. Även i det betänkande vi nu debatterar avvisas en vpk-motion med krav på generell etableringskontroll. I reservation nr 3, bakom vilken står representanter för moderata samlingspartiet och folkpartiet, tas det klart avstånd från vpk-motionen. På vårt håll menar vi att etableringskontroll har många negativa effekter. Bl. a. är förutsättningen för ett dynamiskt småföretagande fritt tillträde för nya företag. Etableringskontroll förlamar nytänkande och konkurrens, vilket är till nackdel för konsumenterna. Kraven på etableringskontroll blir tyvärr allt vanligare. Detta motiveras främst med önskan att få in skatter och viljan att bekämpa ekonomisk brottslighet. Jag kan ta några exempel. Fackliga representanter vill ha etableringskontroll på vissa områden och vill beskära butikernas öppethållande. Vissa företagare vill ha etableringskontroll för att få bort illojala företag som konkurrerar hårt, därför att de fuskar med skatter och avgifter. LRF hade kort före årsskiftet en sammankomst med jordbruksministern, varvid etableringskontrollen inom jordbruket togs upp. Avsikten var att få ned det stora livsmedelsöverskottet. Små, ännu så länge visserligen blygsamma, bestånd av skråväsende sticker alltså upp som ogräs under våren. Jag tycker att det är väl värt att observera detta. Vi moderater hävdar att etableringskontroll leder till konkurrensbegränsningar, men konkurrens är nödvändig för att få effektivare företag, som kan erbjuda allt bättre varor till allt lägre priser. Det är konkurrensen som ger konsumenterna valfrihet och makt. Viktigare för konsumenterna än etableringskontroll är därför en i grundlagen fastställd näringsfrihet, som vi f. ö. i skilda sammanhang har motionerat om här i riksdagen. Herr talman! I några motioner ställs ånyo kravet på upprättande av branschregister för bilverkstäder, dvs. en utvidgning av registreringen av bilverkstäderna. Motiven är bl.a. att vissa företag inom branschen undandrar sig skatter och avgifter. Utskottsmajoriteten uttalar sig positivt för att man nu länsvis skall sondera möjligheterna att inrätta branschregister, baserade på register över företag som har att erlägga mervärdeskatt. Man menar därför att riksdagen bör göra ett uttalande till regeringen i den riktningen. I reservation nr 1 hävdar representanter för moderaterna och folkpartiet att det är samhällets skyldighet att effektivt tillse att fusk med skatteoch avgiftsbetalningar motverkas. Företag som lojalt följer lagar och förordningar får inte komma i ett försämrat läge. Statsmakterna har också uppmärksammat detta och genom olika åtgärder försökt motverka ekonomisk brottslighet. Ytterligare åtgärder är som bekant under utredning. Målsättningen måste vara att samhället bör sätta in åtgärder mot den som missbrukar näringsfriheten. I reservationen vill vi också tydligt markera att det är nödvändigt att minska skattetrycket och byråkratin, om man vill komma till rätta med missförhållandena. Tillkomsten av ett företagsregister innebär enligt vår, och många andras, uppfattning risk för ökad byråkrati med stora kostnader för samhället som följd. Jag vill också säga att det kan ses som ett första steg på vägen mot etableringskontroll. Det kan också, herr talman, få negativa verkningar på nyföretagsamheten. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna nr I och 3 i det betänkande som vi nu behandlar.

Herr talman! Såsom framgått av herr Hovhammars anförande behandlar det här betänkandet kontroll av företag. Ett tiotal motioner har väckts, och i dem har framlagts skilda förslag om ökad kontroll av företag. Syftet har huvudsakligen varit att motverka uppkomsten av ekonomisk brottslighet. I de allra flesta frågor som motionerna behandlar har vi i utskottet i stor enighet kunnat avstyrka motionskraven eller besvara motionerna, och vi har kunnat göra det med hänvisning till pågående utredningar. Ekonomisk brottslighet är tyvärr inte någon ny företeelse utan något som vi har att arbeta med inom skatteområdet, avgiftsområdet och andra områden sedan lång tid tillbaka. Vi har vidtagit olika åtgärder för att försöka stoppa brottsligheten. Det är kanske förmätet att påminna om att vi förra vårenistor enighet antog en lag här i riksdagen som sedermera vissa personer fick kalla fötter för, när den började kallas angiverilagen. Men det var ett steg som vi tog för att motverka den ekonomiska brottsligheten. När det gäller de motioner som vi har att behandla i dag har vi i utskottet i stor utsträckning kunnat hänvisa till pågående utredningsverksamhet. Vi har i många frågor varit eniga. I ett par frågor har vi dock — såsom också framgått av herr Hovhammars anförande — inte varit helt eniga. Jag vill redan inledningsvis säga att jag är förvånad över att vi inte blev eniga om de punkterna. Vi skulle mycket väl ha kunnat bli det även där. Det finns gott om utredningar att hänvisa till också beträffande två av de frågor som här är aktuella — branschregister för bilverkstäder och etableringskontroll — och likaså beträffande den tredje frågan, nämligen den om kontroll över bankernas kreditgivning. I alla dessa frågor förekommer det utredningar. När det gäller branschregister för bilverkstäder har den socialdemokratiska majoriteten i utskottet skilt ut sig, eller rättare sagt utnyttjat sin majoritet för att kräva att riksdagen skall göra ett uttalande till regeringen. Detta kan förefalla litet anmärkningsvärt. Jag trodde att socialdemokraterna i utskottet hade så god kontakt med sina egna regeringsledamöter att de kunde få dem att se till att utredningarna verkligen fortskred och lade fram förslag — utan att behöva ta hjälp av riksdagen för att få beslut därom. Beträffande branschregister för bilverkstäder kan jag i och för sig hålla med om att det förekommer oegentligheter inom branschen, som det kan finnas anledning att åtgärda. Det är inte bara inom den branschen som sådant förekommer, men eftersom den är aktuell nu finns det anledning att behandla den. Utskottet har redovisat att regeringen nyligen har tillsatt en kommission mot ekonomisk brottslighet, som har vidsträckt mandat när det gäller att utreda omfattningen av och föreslå åtgärder mot brottslighet av det slag det här är fråga om, undandragande av och fusk med skatteoch avgiftsinbetalningar. Vi tycker att det skulle ha varit fullt tillräckligt att hänvisa till det. Men vi tycker att det i ännu högre grad skulle ha varit tillräckligt att hänvisa till utredningar, eftersom regeringen i det här ärendet också har att ta ställning till en skrivelse från konsumentombudsmannen. Vi kan för vår del hänvisa till att de utredningar som pågår på det här området också har att utvärdera det basregister som SCB har och som när det blir färdigt bör kunna vara en lämplig utgångspunkt för specialstudier av skilda branscher. Med hänvisning till dessa utredningar anser vi att man kan avstyrka de aktuella motionerna och lita på att regeringen aktualiserar detta när utredningarna blir färdiga. Till en generell etableringskontroll, som föreslagits i en motion från vpk, säger vi också nej. Vi tycker att den motionen skall avslås. Vi säger inte nej på precis samma sätt som moderaterna och folkpartisten i utskottet gör. Därför finns vi inte på någon reservation. Orsaken till att man från de både partierna har en reservation är att man på den kanten hyser en nära nog panisk förskräckelse för ordet etableringskontroll. Därför har man valt att avge en särskild reservation. Vi säger naturligtvis nej till den generella etableringskontroll som föreslås, men vi vill också påstå att det vid vissa tillfällen kan vara motiverat att använda en etableringskontroll. I varje fall tycker vi det är riktigt, som utskottet skriver, att kommissionen för ekonomisk brottslighet har i uppdrag att överväga frågorna om införande av etableringskontroll. Den skall pröva behovet av en sådan kontroll, och den skall lägga fram förslag om hur en eventuell etableringskontroll skall utformas. Det finns alltså en massa frågetecken när det gäller frågan om etableringskontroll, och vi kan inte inse annat än att det är rätt bra att kommissionen utreder dessa frågor, så att vi kan få svar på huruvida en etableringskontroll kan användas eller inte. Därmed vill jag ännu en gång understryka att vi med det ställningstagande som vi gjort givetvis inte säger ja till en generell etableringskontroll. Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är ingen tillfällighet att partibeteckningen fp saknas helt bland undertecknarna av de motioner som behandlas i det här betänkandet. ”Panisk förskräckelse” talade Tage Sundkvist om. Det kanske inte är någon dum definition. Som liberaler ser vi med stor oro på de allt vanligare kraven på etableringskontroll i olika former och branscher. Kraven finns inte enbart i motioner till riksdagen, motioner som förresten i många fall återkommit år efter år. När Sven Heurgren, ordförande i den kommission som skall utveckla, som det heter, samhällets insats mot ekonomisk brottslighet, blev tillfrågad om vilken åtgärd som ligger närmast till hands blev svaret: ”Etableringskontroll.” För ett tag sedan träffade jordbruksministern lantbrukare nere i Skåne. Erik Hovhammar påminde också om det. Enligt massmedia var ”stämningen riktigt trivsam”. I alla fall gällde det när man kom in på ”etableringskontroll”. Då var man tydligen överens. Några konsumenter som kunde ha synpunkter på ökad konkurrens för billigare varor fanns förmodligen inte bland de inbjudna. De här exemplen visar på en utveckling som vi är oroliga för. Det är tankegångar som sannerligen inte gynnar svenskt näringsliv och än mindre konsumenterna. Etableringskontroll innebär bl.a. minskad konkurrens, och det är inte därigenom svenska företag kan öka sin effektivitet. Om politiker och myndigheter får delansvar för nästan allt nyföretagande leder det till en ytterligare byråkratisering av vårt näringsliv. Goda idéer, initiativkraft och skaparglädje, framför allt hos småföretagare eller blivande sådana, riskerar att bromsas av centrala tjänstemän, helt enkelt därför att de har så mycket sämre möjlighet att bedöma vilka satsningar som har framtiden för sig än folk ute i företagen. Dess värre är det inte helt ovanligt att redan etablerade företagare också kan tänka sig åtgärder som motverkar nyföretagande. Ja, det här är alltså folkpartiets allmänna syn på etableringskontroll. Vi tror helt enkelt inte att det är rätt sätt att komma åt ekonomisk brottslighet. Det måste vara fel att reglera en hel bransch därför att enskilda företag inte följer lagar och bestämmelser. Näringsfrihetsombudsmannen har gett uttryck för liknande synpunkter. Såväl i en skrivelse till utskottet som i tidningsuttalanden har han framhållit vikten av att bibehålla en effektiv konkurrens. Till näringsutskottet skriver han bl.a. så här: ”NO hör till de myndigheter som i olika sammanhang avvisat tankar om etableringskontroll mot bakgrund av de risker för hämmad effektivitetsutveckling och högre prisnivå som en sådan begränsning av konkurrensen kan medföra. System med begränsningar i marknadstillträdet har nämligen visat sig framför allt leda till ett skydd för redan etablerade näringsidkare med högre priser och vinster för de skyddade företagen som följd. Härtill kommer kostnader för kontroll och administration. I stället för reglering av hela branscher bör samhällets åtgärder mot dem som missbrukar näringsfriheten effektiviseras.” Så skriver alltså näringsfrihetsombudsmannen. NO säger också att näringsförbud är ett bättre sätt att stoppa dem som upprepade gånger begår ekonomiska brott. Enligt vår uppfattning måste det vara riktigt. Företagare som begår grova skattebrott eller andra grova brott i företaget bör kunna få näringsförbud, även om konkurs inte föreligger. Det är bättre att utvidga den här möjligheten än att försvåra för den helt dominerande gruppen seriösa företagare. Vår principiella utgångspunkt om fri etableringsrätt och färre regleringar av näringslivet innebär inte att vi ser mindre allvarligt på de ekonomiska brott som sker. Inte minst för att skydda de företag som lojalt följer lagar och förordningar och betalar sina skatter måste vi komma åt också den här typen av allvarlig brottslighet. Seriösa företag skall inte kunna slås ut av mindre nogräknade, som på ett ohederligt sätt skaffar sig konkurrensfördelar. Om det råder det inga delade meningar. Men det är, menar jag, en helt annan sak än att kräva etableringskontroll och fler regleringar. Folkpartiet har också, inte minst under regeringsåren, visat hur allvarligt vi ser på ekonomisk brottslighet. Polisen fick ett stort antal tjänster för den här verksamheten. Det bildades ekonomiska rotlar ute på polisdistrikten. Momsenheterna på länsstyrelserna fick ökade resurser, och vi fick en skärpning av konkurrenslagstiftningen, för att nämna några exempel. Det är alltså den här vägen vi tror att man måste gå. Herr talman! Principen om näringsfrihet är central för hela vårt ekonomiska system, inte minst i en tid då nyföretagande behövs alldeles särskilt. Det här är den grundsyn som ligger bakom de två reservationer där folkpartiet finns med, och jag yrkar alltså bifall till reservationerna 1 och 3

Herr talman! Som har sagts flera gånger redan handlar detta betänkande om några delar av den ekonomiska brottslighet som förekommer i vårt land. Vi har i vår motion 1982/83:1605 citerat den vanligaste definitionen på ekonomisk brottslighet, nämligen följande: Ekonomisk brottslighet är sådan verksamhet som ligger utanför lagens råmärken och brukar betecknas som den svarta sektorn. Vi kommunister godkänner självfallet inte den definitionen av ekonomisk brottslighet. Det mest utmärkande för den ekonomiska brottsligheten i högutvecklade industrisamhällen som vårt land är just att mycket av denna brottslighet försiggår inom lagens råmärken. Det sker i form av smarta konkurser. Det sker i form av s.k. skatteplanering, där en stor del av den svenska juristkåren har funnit sitt levebröd i att tolka lagarna och driva fram prejudikat på ett sådant sätt att den ekonomiska brottsligheten kan fortsätta med stöd av de lagar som finns. ”Skatteplaneringen” möjliggör skattefusk och skatteflykt. Genom olika transaktioner flyttas pengar från den s.k. vita sektorn, dvs. den lagliga, över till den svarta sektorn — vi behöver bara tänka på narkotikahandel och annat sådant. Där förmeras pengarna, för att sedan i andra transaktioner flyttas över från svart sektor via grå sektor tillbaka till vit sektor igen. Där kan vinsten tas ut, av etablerade personer och grupper som sitter långt ifrån de platser och de beslut där själva brottsligheten begås. Det är den ekonomiska brottslighet som vi har här i Sverige i dag.

Var och en måste förstå att det är nödvändigt att sätta stopp för sådan här verksamhet. Det som vi har tagit upp i dag från vår sida och som har givit anledning till två reservationer är etableringskontroll och kontroll över kreditgivningen. När det gäller etableringskontrollen kan vi inte finna annat än att det är i högsta grad angeläget att det införs ett sådant system så snabbt som möjligt. Utskottsmajoriteten hänvisar liksom de föregående talarna här till att utredningar, närmast kommissionen för ekonomisk brottslighet, skall ta itu med de här uppgifterna. Men vi kan inte förvänta oss någonting av det arbetet förrän tidigast mot slutet av 1984 eller i början 1985. Men den brottsliga verksamheten pågår, och det finns all anledning att fatta ett snabbt beslut. Jag vill instämma i vad som sades tidigare när det gällde frågan om bosättningslån, där vi också fick påpekanden om att det pågår utredningar. Medan gräset växer, dör kon — det gäller i fråga om bosättningslån till unga familjer, och det gäller i fråga om åtgärder för att stoppa den etablerade ekonomiska brottsligheten. Det är litet förvånande att socialdemokraterna i utskottet inte har velat gå med på ett snabbt införande av etableringskontroll, med tanke på att de under den borgerliga regeringsperioden, både för ett år sedan och för två år sedan, hade motioner i frågan, likalydande med våra. Nu, när den politiska makten finns på rätt ställe, är man inte med. Det är beklämmande, tycker jag. Jag har litet svårt att förstå hur socialdemokratin kan nöja sig med att hänvisa till kommissionen, samtidigt som pengarna så innerligt väl behövs i den, som vi alla känner till, svaga ekonomi vi har att dras med. Erik Hovhammar talade varmt för att man inte skall ha etableringskontroll. Det skulle, sade han, stoppa dynamiska småföretagare. Men det är ju inte de som kommer att drabbas — vad jag nu säger gäller i viss mån också folkpartiets representant — utan de ärliga småföretagarna, de som syftar till att bedriva en hederlig verksamhet, behöver inte ha någonting att frukta av en sådan kontroll. De kommer att få sina etableringsrättigheter om de har klara papper. Tvärtom, skulle jag vilja säga, är det till fördel för de ärliga småföretagarna— om det är dem man vill slå vakt om — att de slipper stämpeln i den bransch där de arbetar genom att man får bort dem som utnyttjar möjligheterna och förstör för hela branschens folk på det sätt som nämnts. Det är till fördel om ruttna delar i en bransch kan förhindras från utveckling. Det stärker de ärligas möjligheter och det förbättrar självklart därigenom för konsumenterna och för samhället. Samhället skall ingripa vid missbruk, säger Erik Hovhammar. Men då är det väl bäst att ingripa så att de missbrukande inte får chansen till något missbruk, medan de dynamiska och hårt arbetande småföretagarna, som det finns många av, i lugn och ro kan fortsätta sin verksamhet. Ingen vill ju komma åt dem. Christer Eirefelt från folkpartiet kände panisk förskräckelse för att införa etableringskontroll. För vems räkning är ni förskräckta och oroade? Skall vi inte klämma åt dem som gör smarta konkurser, som slaktar företag och plockar ut alla likvida tillgångar och sedan låter samhället betala kostnader på miljontals kronor gång efter annan? Det gäller ju både små, medelstora och t.o.m. större företag. Nej, vi behöver verkligen stävja detta missbruk. För att citera ett gammalt ordspråk: det är bättre stämma i bäcken än i ån. Därför behövs etableringskontroll. Därmed vill jag yrka bifall till den första av våra reservationer, nr 4. Så några ord om kreditgivningen. Det gäller i viss mån samma område. Tillgången till pengar att handskas med i dessa sammanhang är naturligtvis i mycket hög grad beroende på att man kan få krediter och därmed pengar att manipulera med. Vi har tillräckligt många avskräckande exempel från de gångna åren. Göta Finans-skandalen är bara ett exempel på hur bankerna faktiskt lånar ut stora belopp till personer som, efter vad man tycker, vid lämplig kreditprövning och lämplig kontroll aldrig skulle få låna ett korvöre. Men de har kunnat gå in i en stor affärsbank och plocka ut stora lån, trots att de tidigare har agerat i samhället på ett sådant sätt att de aldrig borde få chansen att ta ut sådana pengar. Samtidigt måste en vanlig företagare, som kanske vill ta ut några tiotusental kronor för insats i en lägenhet eller något annat, skaffa borgensmän och utstå kreditundersökningar och prövningar innan han kan få låna några pengar. Detta missbruk florerar speciellt i fastighetsmarknaden, men det är ingen som med säkerhet kan säga hur mycket det ställer till. Det behövs emellertid en kontroll av kreditinstituten. Man hänvisar till bankinspektionen, men det är tydligt och klart att bankinspektionen inte räckt till — då skulle vi inte ha fått någon Göta Finans-skandal. Bankinspektionen är inte nog. Därför måste det bli skärpning. Med detta yrkar jag bifall till vår reservation nr 5.

Herr talman! När jag lyssnade till Oswald Söderqvists förkunnelse blev jag inte speciellt förvånad över hans syn på etableringskontrollen. Etableringskontroll ligger nämligen helt i nivå med den socialistiska syn, med planhushållning som system, som vpk företräder. Därför är det givetvis från Oswald Söderqvists synpunkt naturligt att förespråka en sådan linje. Oswald Söderqvist gav också en del exempel på ekonomisk brottslighet. Han talade om smarta konkurser, skatteplanering, skattefusk och mycket annat. Jag vill säga som ett direkt svar till herr Söderqvist: Vi försvarar inte brottslighet, men vi kräver att brottsligheten skall utredas av polismyndigheten och bevisas och bestraffas vid domstol. Det finns anledning att skärpa straffen för skattefuskande svarta företagare, men därifrån och till att kräva en etableringskontroll är steget långt. Vi moderater vill inte att Sverige skall bli ett förbudsland, en kontrollstat, där varje reglering föder nya regleringar och kontroller. Vi behöver — här kan jag citera Olof Palme — mer svängrum för att få ett effektivare näringsliv och en snabbare välståndsökning. Det är vad det hela går ut på från vårt håll. Jag läste häromdagen ett uttalande av en känd jurist, kammaråklagare John Josten i Göteborg, som frågade: Vill vi ha ett samhälle där halva svenska folket kontrollerar den andra hälften? Han fortsatte: Vi gräver ner oss i skyttegravar och kan inte ta oss ur. Skattesystemet är så utformat att många inte har något annat val än att fiffla. Vi har i vår reservation tagit upp detta och sagt att en av anledningarna till den besvärliga situation som föreligger är att vi har alltför hårda skattelagar i vårt land. Det vill vi gärna säga, men den som fuskar — jag upprepar det —, antingen det gäller skatter eller något annat, skall man klämma åt ordentligt. Det finns, som jag här något har redovisat, metoder för att göra det.

Herr talman! Oswald Söderqvist tror inte att etableringskontroll berör seriösa företagare. Men det är just vad det gör. Man skapar ett byråkratiskt hinder inte minst för nyföretagande, vilket kanske är det allvarligaste. Det finns inga som helst delade meningar, när det gäller vikten av att komma åt skumraskfigurerna i ekonomisk verksamhet. Självfallet är det här ett otyg för myndigheterna och inte minst för konkurrerande seriösa företag. Jag menar emellertid att man skall lägga vikten vid åtgärder som leder till att man kommer åt just de oseriösa företagen och inte vid svepande allmänna regleringsåtgärder, som med nödvändighet blir ett byråkratiskt hinder för det helt dominerande antalet lojala och hederliga företagare. Som jag sagt tidigare anser jag att näringsfriheten är grundläggande för det ekonomiska system som jag tror på. Ingrepp i möjligheten att starta företag får med nödvändighet negativa konsekvenser för hela näringslivet, något som vi inte kan acceptera. Vi vill gå den motsatta vägen och stimulera nyföretagande i stället.

Herr talman! Det borde inte vara något specifikt socialistiskt, Erik Hovhammar, att kräva ärlighet i affärer. Tvärtom är det väl någonting som alla samhällen verkligen måste arbeta hårt för, om samhället skall kunna fungera. Det är ju på det sättet — här vill jag vända mig också till Christer Eirefelt från folkpartiet — att de kontrollåtgärder som f. n. finns har visat sig vara otillräckliga. Annars skulle vi ju inte stå här och debattera. Ni har inte med er välmenande attityd, att ekonomiska brottslingar minsann skall klämmas åt och hållas efter, kunnat klara av problemen. Det har inte gått att hindra att företag slaktas. Jag skulle kunna nämna exempel från min egen hemkommun, Uppsala, och ni skulle säkert själva kunna gå ut i era egna hemtrakter och plocka fram åtskilliga fall av sådana här smarta konkurser bara under det senaste året. Det finns folk som har specialiserat sig på detta. De går från företag till företag. De får köpa företag, och de får etablera sig. Så plockar de ut pengarna — det är ofta välskötta företag som man lägger beslag på och slår klorna i. Man struntar i att betala in sociala avgifter och arbetsgivaravgifter, man avsätter inte semesterpengar och allt sådant som hör till. Man tömmer fonderna i de många gånger ganska välskötta företag som man köper upp. Sedan slår man vantarna i bordet, och så finns det inga tillgångar kvar. Då får samhället träda in med statlig lönegaranti för de anställda det första halvåret, och samhället får stå för hela smällen. z Detta kan vi ju inte hindra om vi inte får ett stopp för den etablering som de här skurkarna håller på med. Jag kan inte förstå varför ni säger att det skulle drabba dem som är ärliga. Det är ett enkelt ansökningsförfarande för en ärlig man eller kvinna som kommer och begär att få starta ett företag av det ena eller det andra slaget. Finns det ingen belastning så får de grönt ljus och kan sätta i gång och konkurrera på lika villkor och se till att det blir en frisk och ärlig konkurrens i branschen. Vad har ni emot det? Jag kan inte se annat än att ni är ute efter att slå vakt om det här fifflet — det är min uppfattning efter att ha hört moderaterna och folkpartisterna tala här i dag.
Herr talman! Jag tror att det vore ganska svårt att bedöma om jag skall bli företagare, om jag är lämplig för att bli företagare och om jag är ärlig, Oswald Söderqvist. Vem skall kunna göra en sådan bedömning? Vi försvarar inte brottsligheten — jag upprepar det. Kontrollen skall utföras av samhällets organ, såsom skattemyndigheter och — jag vill gärna göra det tillägget —, i de fall då företagaren har anställda, även av arbetarskyddsmyndigheter för att se till att arbetsplatsen är acceptabel. Skattebrott inträffar, det vet vi. Oavsett vem som driver en näring händer det ibland. Därför har vi också gett skatteoch åklagarmyndigheterna förstärkta resurser. Visar det sig inte tillräckligt, får man göra ytterligare förstärkningar. Men vi säger också att en viktig sak är att man försöker få en sådan skattelagstiftning som gör att folk inte animeras att skattefuska. Det är också någonting som herr Söderqvist borde tänka på.
Herr talman! Inte ens med de mest utstuderade etableringskontroller tror jag att vi kommer åt all ekonomisk brottslighet. Däremot tror jag att vi kan komma betydligt längre med ett utvidgat näringsförbud. Skillnaden är att detta drabbar just dem som är illojala och inte slår blint mot de seriösa företagarna. Det är samma principer som gäller för annan lagstiftning — det är bovarna vi skall komma åt.
Herr talman! Jag och mitt parti har naturligtvis inte alls någonting emot en förbättrad skattelagstiftning. Det vill jag säga till Erik Hovhammar. Den svenska lagstiftningen är ju i många fall bedrövlig. Men jag har ändå litet svårt att förstå folkpartiets och moderaternas representanter. Ni säger ju att ni är för att det skall vara kontroller — Christer Eirefelt talade t.o.m. om att han mycket väl kan tänka sig ett näringsförbud — men samtidigt säger ni att ni inte vill ha någon etableringskontroll, för det går inte att kontrollera på det sättet. Ta en ung människa som har avslutat sin utbildning och som är inställd på att starta ett företag inom viss bransch! Han eller hon har ingen belastning; det finns ingenting som visar att han eller hon inte duger eller att samhället skulle ha något att invända mot en etablering. Det är ju inte fråga om att kontrollera om de skall klara sig som företagare med etableringskontrollen, som Erik Hovhammar sade, eller om de duger till att driva en restaurang, en liten verkstad eller något annat företag. Det gäller att kontrollera att de inte har något fiffel bakom sig när de startar. Första gången de söker tillstånd för etablering kan det, som jag ser det, inte finnas något som helst hinder för en etablering. Vi kan säga att de sedan fifflar och gör sådana saker som att suga ur ett företag, en smart konkurs eller börjar skattefiffla. Deras företag går då omstyr. Sedan kommer de tillbaka nästa år och söker tillstånd att igen få ta över ett företag, i samma bransch eller i en annan bransch. Det är då etableringskontrollen skall slå till, det är då som vi får nytta av den. Det är det som saknas i dag. Det finns exempel på människor som har gjort sådana här saker fem, sex, sju eller åtta gånger i rad, men som bara har fått fortsätta. Var och en måste inse att det är här som man skall sätta in stöten. Detta kommer inte, Erik Hovhammar och Christer Eirefelt, att ett enda dugg skada ärliga företagare, varken småföretagare, medelstora företagare eller andra. Jag är av den uppfattningen att de flesta småföretagarna i detta land arbetar hårt och ärligt och försöker att driva sina företag på ett ärligt sätt. Dessa ärliga företagare skadas av fifflarna. Därför borde ni ställa er bakom vårt förslag, om ni vill slå vakt om bl.a. småföretagarna.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 30 verkar det som om vi i utskottet egentligen är rätt eniga när det gäller att komma åt den ekonomiska brottsligheten. I betänkandet behandlas ett antal motioner som alla går ut på att kontrollen skall skärpas. Det har på den senaste tiden faktiskt hänt en del på det här området. Bl. a. tillsatte regeringen i november 1982 en kommission med uppdrag att lämna förslag till åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Det har tidigare i debatten talats om denna kommission. 1981 tillsattes en näringsförbudskommitté. Denna skall pröva möjligheterna till vidgade regler om näringsförbud. Jag skall börja med att kommentera två motioner, en från moderaterna, nr 808, och en från några socialdemokrater, nr 2018, där det föreslås en effektivare registrering av bilverkstäder. Ett branschregister för bilverkstäder på länsnivå vill motionärerna ha. Det kunde vara lämpligt att momsregistret låg till grund för ett sådant branschregister. Undersökningar har visat att det förekommer alltför mycket fusk med skatter och avgifter från mindre nogräknade verkstäder. Det säger sig självt att det inte går för de seriösa bilverkstäderna att konkurrera med dem som fuskar. Onekligen är det en skrämmande utveckling på detta område. Vi tycker, Tage Sundkvist, att det är på tiden att det händer någonting, att vi kommer till skott i denna fråga. Även om vi socialdemokrater nu sitter i regeringsställning, går vi den officiella vägen här i riksdagen när det gäller att driva frågor. Utskottet instämmer i motionärernas krav att något måste göras. Därför bör riksdagen göra ett uttalande till regeringen om att möjligheterna att på länsnivå inrätta ett register för bilverkstäder bör undersökas. En näraliggande motion från moderaterna, nr 1982/83:858, kan också anses tillgodosedd, åtminstone till vissa delar, med utskottets förslag. I motion nr 1608 från vpk föreslås att en generell etableringskontroll skall införas inom näringslivet i dess helhet. Utskottet anser att man inte bör föregripa kommissionens för ekonomisk brottslighet arbete och slutsatser, då det i kommissionens direktiv finns med att den skall pröva behovet av en eventuell etableringskontroll och diskutera hur den i så fall skall utformas. Därför avstyrker utskottet motionen. Utskottet menar också att vi bör invänta kommissionens arbete och slutsatser innan vi tar upp och diskuterar en eventuell etableringskontroll inom skogsbruket. Det finns en motion från några socialdemokrater, nr 650, där det föreslås en försöksverksamhet i Värmland. I det sammanhanget vill jag påpeka att industriverket håller på med en utredning om effekterna av konkursen i Vänerskog. Vi bör också vänta på resultatet av denna. Utskottet avstyrker därför motionen. I vpk-motionen nr 1608 och socialdemokraternas motion nr 2026 tas upp bankernas roll som kreditoch betalningsförmedlare. I vpk-motionen vill man att en strängare kontroll av bankerna skall göras innan kreditgivning sker, t.ex. till restaurangeller fastighetsöverlåtelse. S-motionärerna anser att bankinspektionen bör få i uppdrag att utreda i vad mån bankerna direkt eller indirekt har förmedlat krediter vid spekulativa överlåtelser och lämna förslag på åtgärder mot detta. Som framgår av utskottsbetänkandet är det flera utredningar som har i uppdrag att se över bankernas kreditgivning, och jag får på nytt hänvisa till kommissionen mot ekonomisk brottslighet, som också skall komma in på bankernas verksamhet och deras kontroll av låntagare.

Herr talman! Den bit som vi är oeniga med socialdemokraterna om gäller branschregister till bilverkstäder. Låt mig hänvisa till att den frågan, förutom det som Wivi-Anne Radesjö nu uppgav, också har aktualiserats redan 1979, när dåvarande regeringen uppdrog åt konsumentverket att intensifiera tillsynen över fordonsverkstäderna. Detta har så småningom resulterat i att konsumentverket har studerat frågan och avgett en skrivelse till regeringen under sommaren 1982 där verket har tagit upp hela problemkomplexet kring denna fråga. Den skrivelsen övervägs f.n. i regeringskansliet. När man fortsätter att hänvisa till den utredning som den nuvarande regeringen har tillsatt när det gäller den ekonomiska brottsligheten, som också skall syssla med de här frågorna, så sker det mot bakgrund av att regeringen i dagens läge har så många frågor på sitt bord när det gäller kontrollen av de här fordonsverkstäderna. Det är mot denna bakgrund som jag frågar mig varför socialdemokraterna i utskottet och i kammaren inte litar på sin egen regering. Tror ni att det skulle gå fortare genom att riksdagen ställde sig bakom detta? Annars håller jag naturligtvis med om att det är helt korrekt att det är riksdagen som skall ha möjlighet att ställa de här kraven. Jag är bara litet förvånad över att socialdemokraterna har denna inställning. Det är ett tecken, tycker jag, på att man inte litar på sin egen regering.

Herr talman! Wivi-Anne Radesjö, som ju själv är småföretagare, har talat varmt för egenföretagarna och deras problem. I den bilden ligger också möjligheten att bli egen företagare. När det gäller nyföretagsamheten vill jag påstå att förutsättningarna därvidlag skulle rubbas kraftigt, om man införde en etableringskontroll. Vi har i vårt land fått en synnerligen hög standard och effektivitet i vårt näringsliv. Det har inneburit att vi har blivit väl kända och att det runt om i världen dokumenterats att vi tillverkar goda varor, av hög kvalitet. Nyföretagandet — möjligheten att sätta i gång ett nytt företag — är här någonting väldigt viktigt. Enligt min uppfattning skulle en etableringskontroll minska nyföretagandet och därmed också konsumenternas möjligheter att påverka utvecklingen. Vi skulle i stället få en stagnation inom näringslivet, och konsumenterna skulle också få högre priser och, måhända, sämre service. Det är en av anledningarna, herr talman, till att vi är motståndare till etableringskontroll. Vi menar att varken etableringskontroll eller register av skilda slag kan lösa de problem som vi i dag har diskuterat.
Herr talman! Bara ett par ord om etableringskontrollen och kontrollen över kreditgivningen. Jag konstaterar än en gång att socialdemokraterna i opposition, för ett år sedan och för två år sedan, hade med oss gemensamma motioner om att införa etableringskontroll. Nu vill man inte göra det, och man hänvisar till den här kommissionen, som skall undesöka den ekonomiska brottsligheten. Samma sak gäller kontrollen av kreditgivningen där vi helt och hållet ställer oss bakom de intentioner som finns i den socialdemokratiska motionen, som sammanfaller med våra krav. Där hänvisar man också från utskottsmajoriteten och från socialdemokraternas sida till denna kommission. Vi tycker att den här kommissionen för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten är bra. Det är ett mycket bra initiativ, och det är värdefullt att det kommer till stånd. Men vad är det som hindrar att man redan nu ser till att dessa viktiga kontrollåtgärder vidtas, om vilka ingen kan säga annat än att de är behövliga? Sedan kan kommissionen i lugn och ro fortsätta att arbeta. Vi kan få ett reformerat, kanske ännu bättre förslag om två år. Men om vi inte gör någonting nu, kommer det alltså inte att hända någonting. Fifflet kommer att fortsätta, de smarta konkurserna kommer att fortsätta, långivning till fifflare och skattesmitare kommer att fortsätta. Det vill ni alltså inte göra någonting åt. Det tycker jag är svagt.
Herr talman! Till Tage Sundkvist: Givetvis litar vi på vår regering. Vi hyser inget misstroende mot den. Men vi vill ge regeringen till känna detta med branschregister. Det är väl inte så ovanligt att ett sådant tillkännagivande föreslås även av ledamöter av samma parti som regeringspartiet. Vi har haft reservationer på denna punkt när vi var i opposition, så det är ju ingenting nytt vi kommer med på detta område. Sedan till Erik Hovhammar: Vad gäller etableringskontrollen menar jag att den skyddar de små, seriösa företagen. De har ju ingen möjlighet att konkurrera med företag som missbrukar systemet när det gäller att betala skatter och avgifter. Om vissa företag missbrukar möjligheterna och inte betalar in skatter och avgifter i rätt ordning, konkurrerar dessa företag ut de seriösa företagen. Vi socialdemokrater har absolut ingenting emot etableringskontroll. Det har vi sagt, och det är därför som regeringen har tillsatt utredningar som skall se över det hela. Vi skall naturligtvis avvakta utredningars resultat, så att vi får en riktig grund för genomförandet.
Herr talman! Att socialdemokraterna förr om åren haft reservationer på denna punkt har jag förståelse för. Däremot har jag litet svårt att förstå att man nu skriver till regeringen. Det är ju nämligen detta som är det nya — att ni har fått ”eget folk” i regeringen.
Herr talman! Vi har ju möjlighet att via skatteoch åklagarmyndigheter, som jag nyss sade, komma åt det värsta fusket. Vi har varit eniga om att vi skall skapa vissa förstärkningar av resurserna där. När det gäller att starta nya företag tror jag inte att det är så särskilt stimulerande för blivande företagare när man börjar tala om kompetensbevis. De skall ha någon form av ”körkort” för att kunna starta ett företag. Man talar om kontroll och övervakning av de mest skilda slag. Jag tror inte att sådant är så särskilt stimulerande för den seriöse företagaren. Det innebär, herr talman, att många som måhända har tänkt att bli egenföretagare och familjeföretagare backar ur. De vill inte komma in i det här kontrollsystemet.
Herr talman! Man kommer i varje fall åt sådana företagare som startar företag så att säga på löpande band och lägger ned dem efter en lämplig tid. Jag tror inte att, såsom Oswald Söderqvist framhärdade, det är de som startar företag för första gången som drar sig för etableringskontrollen. Etableringskontrollen är ju till för att man skall komma åt dem som upprepade gånger missbrukar det förtroende som det innebär att vara företagare.

Herr talman! Det är en ganska omvittnad uppfattning att näringsutskottet kan räknas till de svårflirtade utskotten i den meningen att även om utskottet i och för sig ställer upp bakom de tankegångar som motionsledes förs fram, så kommer man oftast ändå till ett avstyrkande när det är färdigresonerat. Det finns några exempel på det i det betänkande som vi behandlar just nu. Låt mig börja med frågan om lag om låsinstallation. Utskottet framhäver betydelsen av aktiva insatser från regeringens och olika myndigheters sida i syfte att nedbringa inbrottsfrekvensen, bl.a. genom ett förbättrat låsskydd. Det här är intressant, för det innebär att näringsutskottet i sak tagit ställning för att det här krävs någonting utöver den tingens ordning som gäller i dag. Men näringsutskottet aktar sig mycket noga för att gå från ord till handling, och det tycker jag är beklagligt. Min uppfattning är den, herr talman, att ett förbättrat låsskydd inte är tillräckligt — man borde ha gått vidare. Vänder man på sidan i betänkandet finner man att näringsutskottet i fråga om lagen om bevakningsföretag säger: ”Lagens primära syfte är emellertid att skapa trygghet för bevakningsföretagens kunder.” Jag skall inte ta upp någon diskussion om vad som är det primära, sekundära ellert.o.m. tertiära syftet, men lagen har inte bara en konsumentpolitisk uppgift. Det tar utskottet också självt upp. Man säger nämligen litet längre ned: ”Det har också ansetts betydelsefullt att samhället i tid skall kunna hindra uppkomsten av något som skulle kunna uppfattas som privata poliskårer eller bevakningskårer.” Här finns alltså just det som jag motionsledes har fört fram i fråga om egenregiverksamheten. Det skulle vara mycket intressant att få höra utskottets talesman beskriva vilka möjligheter samhället i dag har att förhindra det som näringsutskottet säger att man skall förhindra. Detta rimmar illa med vad Wivi-Anne Radesjö sade för en stund sedan, nämligen att det inte är realistiskt att reglera egenregiverksamheten. Men den verkliga kullerbyttan tycker jag, herr talman, att man gör när man skall försöka skriva bort den rätt positiva inställning som jag tycker mig kunna utläsa ur det jag har citerat. Utskottet skriver följande: ”Önskemål av det slag som motionären ger uttryck åt synes — —— inte ha varit aktuella när lagen om bevakningsföretag kom till.” Därefter avstyrker utskottet motionen. Konsekvensen av det resonemanget är ju att den argumentering som man vill föra i efterhand, dvs. då lagen har tillkommit, som motiv för en ändring skall man inte få föra. Vill man över huvud taget diskutera någonting, så skall man göra det vid en lags tillblivelse — därefter är näringsutskottet inte berett att diskutera saker och ting. Det tycker jag är alltför fantastiskt för att det skall få stå obemärkt i sammanhanget. Det svårflirtade näringsutskottets åsikter kommer givetvis att godtas av riksdagen, men däri ligger inte, herr talman, att alla ledamöter accepterar näringsutskottets åsikter.

Herr talman! Oswald Söderqvist gjorde i sitt första anförande gällande att större delen av den svenska juristkåren försörjer sig genom skatterådgivning och annan mer eller mindre lämplig verksamhet. Det är ett uttalande som faller på sin egen orimlighet. Man kunde kanske låta det vara oemotsagt. Men nu förhåller det sig på det sättet att våra skickligaste och mest seriösa praktiserande jurister inte åtar sig skatteärenden, därför att de inte vill utsätta sig för smutskastning av den typ som Oswald Söderqvist här gjort sig skyldig till. Kammaren bör veta att det förhåller sig så. I själva verket är detta en allvarlig sak, med tanke på de människor som skulle behöva hjälp i sådana här ärenden.
Herr talman! Om Bertil Lidgard hade lyssnat uppmärksamt på vad jag sade, hade han kunnat bespara sig sitt anförande nyss. Vad jag talade om var ”en stor del” av juristkåren, inte ”en större del” — det är en viss skillnad. Faktum är att en stor del av den svenska juristkåren är engagerade i vad man kalla skatteplanering etc. Men det vare mig fjärran att vilja säga att större delen av våra verksamma jurister skulle syssla med sådant. I så fall skulle läget i det här landet vara fruktansvärt. Så långt har jag alltså absolut inte gått. Det är emellertid välbekant — det känner Bertil Lidgard till mycket bättre än jag - att Advokatsamfundet och andra organisationer i detta sammanhang har fått ingripa ganska hårdhänt mot medlemmar som har ställt upp i s.k. fula affärer. Så visst finns det anledning att rikta kritik mot vissa inom den svenska juristkåren.

Fru talman! Björn Körlof har i en interpellation till mig ställt följande frågor: 1. Hur ser försvarsministern på planeringssituationen vad gäller rationalisering av arméns fredsorganisation? 2. Anser försvarsministern att brigad 66 M fyller kvalitetskraven för modern markstrid under 1980-talet, och hur ser han på riskerna för en utveckling av A och B-lag i arméns fältförband? 3. Hur bedömer försvarsministern utvecklingen av skydd för stridsvagnar med hjälp av aktivt pansar och kompositpansar mot bakgrund av det samlade svenska pansarvärnsprogrammet? 4. Anser försvarsministern att kostnaderna för utveckling av XX 20 projektet alltjämt är försvarbara inom de bantade materielanskaffningsramarna för armén? Som svar på dessa frågor vill jag anföra följande. Utformningen av arméns fredsorganisation styrs av krigsorganisationens behov och grundar sig bl.a. på de förutsättningar som den allmänna värnplikten ger. Utifrån dessa utgångspunkter undergår organisationen sedan lång tid tillbaka en rationell utveckling. Dess nuvarande omfattning har begränsats genom en långt driven rationaliseringsverksamhet. Så infördes exempelvis en ny organisation ute på förbanden under 1970-talet för att öka effektiviteten i mobiliseringarbetet och stödproduktionen, vilket möjliggjorde betydande personalminskningar. Strukturella förändringar har också genomförts, bl.a. genom nedläggning av P1 och Lv 5. Genom 1982 års försvarsbeslut inriktas nu verksamheten på en successiv anpassning av fredsorganisationen till utbildningsbehoven. Sålunda avvecklas bl.a. K 1, A 6, § 2 och T 1 samt samlokaliseras andra förband. Rationaliseringen av administration och stödproduktion fortsätter. Under slutet av 1990-talet kommer värnpliktskullarna att minska med ca 10 20. Det vore emellertid för tidigt att nu besluta om de organisationsförändringar som detta kan komma att ge anledning till. Bl. a. av hänsyn till personalen bör dessa beslut fattas med beaktande också av de regionalpolitiska och arbetsmarknadsmässiga förhållanden som då kommer att råda. Ställning till dessa frågor bör därför inte tas förrän i kommande försvarsbeslut. För de omställningar som skall äga rum inom den närmaste tioårsperioden till följd av 1982 års försvarsbeslut finns konkreta och detaljerade planer, som är väl kända inte minst för den personal som direkt kommer att beröras. Dessa planer innebär bl.a. att armén skall spara omkring 2,5 miljarder kronor fram till 1991/92 och minska sin personal med 1 850 årsanställda. Givetvis kommer detta att ställa mycket stora krav på alla dem ute i organisationen som berörs av förändringarna. All kraft bör nu inriktas på att klara av detta omfattande rationaliseringsprogram. För att säkerställa en effektiv samordning och uppföljning bl.a. av Nr 127 rationaliseringarna och fredsorganisationsförändringarna inom armén har Fredagen den 22 det under regeringen tillsatts en särskild delegation. Regeringen kommer att april 1983 hålla riksdagen fortlöpande informerad om detta arbete. Så över till frågan om kvaliteten hos infanteribrigad 66 M. De rörliga operativa förbandens strid måste stödjas av förband som under lång tid kan föra fördröjningsoch avvärjningsstrid. Genom att de s.k. 66-brigaderna kan avdelas för dessa uppgifter kan de modernaste infanteri-, Norrlandsoch pansarbrigaderna användas för de mer krävande anfallsuppgifterna. Detta är ett uttryck för den differentiering av organisationens kvalitet som det har rått betydande politisk enighet om, senast i 1982 års försvarsbeslut. Genom förstärkt pansarvärnsförmåga och tillförsel av bandvagnar kommer skyttebataljon 66 M att ha samma eldkraft och i stort sett även samma taktiska rörlighet som skyttebataljon 77. Den kan bl.a. lösa anfallsuppgifter inom ramen för brigadens fördröjningsoch avvärjningsstrid. Jag anser därför — i likhet med 1978 års försvarskommitté — att infanteribrigad 66 M är väl skickad att lösa sina uppgifter även under 1980-talet. I 1982 års försvarsbeslut anges att om inte betydande belopp för modernisering av 66-brigaderna kan avsättas i början av 1990-talet eller förbanden då får överta en tillräcklig mängd materiel från den mest kvalificerade delen av krigsorganisationen, kan förbanden behöva utgå. Dessa frågor behöver sålunda inte övervägas förrän i kommande försvarsbeslut. Jag övergår därefter till frågorna om arméns pansarvärnssystem. Det har under senare tid i den allmänna debatten ifrågasatts om olika typer av vapensystem som ingår i eller planeras ingå i arméns pansarvärnssystem kan användas och vidareutvecklas för att möta de trender som är aktuella för att förbättra skyddet hos stridsfordon. Låt mig först konstatera att det tar lång tid innan nya typer av pansarskydd på någon större bredd kan vara tillförda de stridskrafter som skulle kunna sättas in vid ett angrepp mot oss. Även möjliga angripare behöver tid på sig för att modernisera och omsätta sina resurser. Alla våra pansarvärnsvapen har för sina uppgifter god verkan i de stridsfordon som f.n. ingår i omvärldens förband. Pansarvärnsroboten TOW t.ex. är ett av de effektivaste pansarvärnsvapen som över huvud taget finns f. n. Vi får inte förledas att värdera dagens svenska försvar mot morgondagens angriparförband. Vi bör också hålla i minnet att utvecklingen utomlands går mot ett ökat antal lätta stridsfordon eller fordon i övrigt med begränsat skydd. F. n. utgör dessa ca tre fjärdedelar av det totala stridsfordonsbeståndet. Det kan därför aldrig bli tal om att nuvarande pansarvärnssystem i sin helhet snabbt skulle bli föråldrat. Däremot kan det behövas en kontinuerlig komplettering. Förberedelser för en sådan pågår. Möjligheterna inom berörda teknikområden är inte så entydiga att jag anser att det redan nu finns anledning att döma ut den ena eller andra verkansformen från detta utvecklingsarbete. De studier och försök som bedrivs med det lätta stridsfordon som kallats XX 20 har samband med detta. I 1982 års försvarsbeslut uttalade sig 93 riksdagen för att på sikt öka mekaniseringen inom armén. I första hand är det fråga om att förstärka våra Norrlandsoch infanteribrigader med ett lätt stridsfordon för pansarbekämpning och för pansarskyddad transport av personal. Många olika tekniska lösningar studeras för detta stridsfordon. För en grupp av lösningar ansågs de tekniska svårigheterna vara så omfattande, att de teoretiska studierna behövde kompletteras med praktiska försök. För detta ändamål tog man fram ett särskilt försöksfordon, kallat XX 20. Försöken med denna testrigg ingår som ett alternativ i de studier som chefen för armén f. n. bedriver för att under 1984 föreslå regeringen vilken typ av stridsfordon som senare skall bli föremål för utveckling. Först när detta resultat redovisas har regeringen anledning ta ställning till inriktningen av ett utvecklingsarbete.

Fru talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för det ganska omfattande svaret på de frågor som jag har ställt. Jag vill börja med att något kommentera försvarsministerns svar i vad gäller planeringssituationen för rationaliseringar av arméns fredsorganisation. Som jag har skrivit i min interpellation står det för mig ganska klart — det framstår också så i försvarsbeslutet — att betydande rationaliseringar måste vidtas om den krigsorganisation som riksdagen har beslutat om skall kunna klaras. Efter den bantade försvarsproposition som regeringen nu har lagt fram krävs det ytterligare ansträngningar inom de olika försvarsgrenarna för att få denna rationalisering till stånd. Det är inte så mycket detta som jag vill fråga om, utan mera om den debatt som pågår om principerna för fredsorganisationsrationaliseringen. I stort sett kan man säga att det finns två debattrender i detta hänseende. Den ena går ut på att vi successivt skulle söka oss fram till någon typ av garnisonsförband och, med utnyttjande av de redan befintliga lokaliseringarna, successivt rationalisera genom att slå ihop ledningsenheterna i de fredsförband som redan finns. Den andra debattrenden går ut på att man mera renodlat och ganska radikalt skulle söka sig bort från garnisonsmodellen och i stället hitta en ledningsnivå som anknyter till krigsorganisationen. För lång tid framåt kommer vi att ha den brigadorganisation i krig som riksdagen har beslutat om. Det ter sig därför ur många synpunkter naturligt att koppla krigsorganisationen hårdare till fredsorganisationen. Precis som försvarsministern säger i sitt svar — och jag delar helt den uppfattningen — styrs utformningen av arméns fredsorganisation av krigsorganisationens behov. Vad innebär egentligen detta? Vilken princip skall vi då gå efter? Skall vi söka oss fram efter garnisonsmodellen, eller skall vi söka oss fram efter en brigadproducerande modell? Det ter sig då naturligt att de tunga enheterna i brigaden — infanteridelarna och pansardelarna i pansarbrigaderna — blir de fredsförband som kommer att ha huvudansvaret, medan de andra delarna — artilleridelar, trängdelar, ingenjörsdelar och vad det nu kan vara — underordnas en fredsorganisation där infanterieller pansardelarna, fredsförbanden, står för huvudansvaret. Jag vill därför fråga försvarsministern hur han ser på dessa båda debatter, och vilka principer vi skall.söka oss fram efter i fortsättningen. Jag går sedan över till frågan om kvaliteten hos infanteribrigad 66 M. Det är riktigt att riksdagen i stor enighet har godtagit en differentiering av fältförbanden. Alltfort skall vi ha en klar uppdelning mellan fältförband och lokalförsvarsförband. Men det finns en differentiering också i fältförbanden, och den tar sig uttryck i att vi får en brigadtyp 66 M som inte kan moderniseras fullt ut. Frågan är nu om den tekniska och taktiska utvecklingen i omvärlden redan under 1980-talet blir sådan att den differentiering som vi i och för sig har godtagit är hållbar. Det är mot bakgrund av detta som jag har ställt frågan om 66 M-brigaderna uppfyller de krav för markstrid som vi från början trodde att de skulle kunna göra. Uppfattningen att skyttebataljon 66 M har samma — i stort sett samma, säger försvarsministern — taktiska rörlighet som skyttebataljon 77 kan jag inte riktigt dela. För det första är bandvagnarna som kommer att tillföras inte personaltransportbandvagnar, utan de är i allt väsentligt bandvagnar för tross. Det innebär att de värnpliktiga alltjämt inte kommer att fordonstransporteras utan kommer att få gå när de rör sig i terräng. Låt vara att de ibland kan skidtolka. För det andra är taktisk rörlighet också en funktion av andra enheter som kan understödja infanteridelarna. I det hänseendet, t.ex. när det gäller luftvärnet, är det betydande skillnader mellan 66-brigaden och 77-brigaden. 77-brigadens luftvärn kan bekämpa snabba luftfarkoster, men det kan inte Redeye i 66 M. Det innebär en taktisk begränsning för cheferna i 66 M-bataljonerna. Också i fråga om räckvidderna är det skillnad mellan robot 70 i 77-brigaden och robot 69 i 66 M-brigaden. Långsamma luftfarkoster kan bekämpas i 77-brigaderna upp till en höjd av 3 km och över en yta på ungefär 200 km?, medan 66 M klarar av 2 kilometers höjd och 80 km?. Också det innebär en taktisk begränsning som medför att rörligheten i den meningen inte är så god. Artillerisystemen är olika. 77-brigaden skjuter med sina moderna 15,5-or över 20 km, medan 66-brigaden med sina artillerisystem skjuter 12 km. Även det innebär en taktisk begränsning. Man har alltså inte samma möjligheter. Mot bakgrund av den pågående debatten om helikoptrar och om avsevärt ökad rörlighet hos möjliga motståndare måste man därför fundera över om 66 M-brigadens bataljoner verkligen motsvarar de tidsoch rörlighetskrav som redan under 1980-talet kommer att ställas på dem. Min fråga gäller närmast om försvarsministern har någon kommentar till denna taktiska och tekniska utveckling i vår omvärld, jämfört med de bedömningar som gjordes när vi fattade beslutet om en differentiering av krigsorganisationens kvalitet. Jag vill också lämna några synpunkter på pansarvärnssystemen. Precis som försvarsministern har jag uppfattningen att satsningen på arméns pansarvärnssystem i det stora hela är riktig. I försvarsbeslutet sägs också klart och tydligt att dessa har en av de viktigaste funktionerna i armén. Vad jag blivit oroad över är att pansarvärnssystemen möjligen kan vara ensidiga. Alla pansarvärnssystem i den svenska armén bygger på riktad sprängverkan — från det minsta vapnet, Miniman, upp till de stora, tunga robotarna av typen TOW. Det finns f. n. inget pansarvärnssystem i det svenska försvaret som har någon annan effekt än just riktad sprängverkan.

Jag tycker inte att jag, som försvarsministern antyder, har förletts att i min interpellation värdera dagens svenska försvar i förhållande till morgondagens angriparförband. Det är ändå så attt.ex. den ryska stridsvagnen T 72 kommer att vara införd i Östeuropas sovjetiska försvar senast 1985. Denna stridsvagn har, efter vad man vet, ett frontpansar på ungefär 120 mm. Med de vinklar som gäller och med den genomslagssträcka för pansarbrytande ammunition som det då handlar om innebär det att man i själva verket måste tränga igenom ungefär 680 mm. Ursprungsversionen av TOW klarar inte det. Den förbättrade TOW-roboten gör det, och också TOW 2 gör med säkerhet det. Men ryssarna har redan en ny stridsvagn under utveckling, « likaså amerikanarna. Ryssarnas heter T 80, och för den har man redan krav på att pansarammunitionen skall kunna tränga igenom ungefär 950 mm. Man kan då förstå att den förbättrade TOW-versionen inte är sådan att den kan tränga igenom detta frontpansar. Utvecklingen går alltså mycket snabbt, och det finns mot den bakgrunden anledning att överväga om vi inte skyndsamt skall försöka få fram och införa t.ex. någon typ av pilspetsammunition för att bibehålla trovärdigheten för våra pansarvärnssystem. Efter vad jag har förstått har amerikanarna mycket snabbt tagit fasta på den här utvecklingen. I sina attackhelikoptrar byter de nu ut den avsevärt förbättrade TOW-versionen, den s.k. TOW 2, mot roboten Hellfire, som har förmåga att tränga igenom pansar på över 1400 mm. Det är otroliga siffror egentligen — det handlar om nästan en och en halv meter. Men detta har man tydligen fattat beslut om mot bakgrund av den snabba utveckling som äger rum när det gäller skydd mot pansar. Min kritik riktar sig alltså inte mot pansarvärnssystemet i dess helhet, men vi måste också på något sätt försöka få fram pansarvärnssystem som kommer igenom de här tunga pansarskydden. Även om huvuddelen av stridsfordonsbeståndet, som försvarsministern säger, inte utgörs av stridsvagnar utan av andra stridsfordon, måste man vara medveten om att för de infanteristridskrafter som skall klara av den här striden kommer det regelmässigt på båda stormaktssidorna ungefär åtta stridsvagnar i täten. Dem sätter man in just för att bryta infanterimotstånd. Det måste alltså finnas någon funktion i det svenska infanteriet som kan komma åt dessa stridsvagnar. I annat fall tror jag att det blir jobbigt och svårt för de svenska värnpliktiga att klara sina uppgifter. XX 20 har, precis som försvarsministern säger, ett samband med detta. Det är, såvitt jag förstår, en ganska bra kanon som man tagit fram. Jag är tveksam om riggen är som den skall vara, men det pågår ju försök kring detta. Om det är så som försvarsministern säger, att det i den här utvecklingen handlar om pansarskyddad transport av personal, är det i så fall en nyhet, för såvitt jag förstått handlar det om splitterskydd och inte om pansarskydd, dvs. att man skall försöka få soldaterna att åtminstone undgå eld från handeldvapen. När det gäller dessa stridsfordon tror jag inte att det handlar om pansarskydd, men det är kanske mera en lapsus linguae i svaret. Jag hoppas att försvarsministern ytterligare vill kommentera mina synpunkter på framför allt pansarvärnssystemet och krigsorganisationens kvalitetskrav.

Fru talman! Björn Körlof och jag kan ha en mycket lång teknisk debatt här. Den diskussionen tror jag är en aning för teknisk för dem som lyssnar. Men låt mig försöka att ta upp några av de frågor som Björn Körlof har ställt till mig. Beträffande garnisonssamordningen pågår studier och försök, i vilka båda de av Björn Körlof nämnda modellerna prövas. Först när underlaget från dessa försök har redovisats är jag beredd att närmare uttala mig om vad vi skall göra. Låt mig i dag bara säga att krigsorganisationens effektivitet ständigt måste ställas i centrum, och att det är effekten av krigsorganisationen som är det viktiga för armén och då särskilt brigaderna. Skillnaden mellan brigad 66 och brigad 77 är väl känd och har medfört att dessa brigader har olika uppgifter i försvaret. Det finns i dag ingen anledning att ifrågasätta de slutsatser som drogs av detta i 1982 års försvarsbeslut. Björn Körlof tar i sin interpellation upp frågan om bandvagn 202 och säger att den är mycket gammal och torde ha en mycket begränsad livslängd. Bandvagn 202 har nu i genomsnitt gått ca 700 mil, och teknikerna anser att den utan större problem skall kunna gå dubbelt så långt. Därför har den en betydligt längre livslängd än vad som antyds i frågan. Björn Körlof ifrågasätter om riktad sprängverkan är rätt metod. Samtidigt ifrågasätter Björn Körlof — delvis åtminstone — XX 20, som är ett alternativ med kinetisk energi. Det är en 12 cm kanon, och jag frågar mig själv: Man kan väl inte samtidigt ifrågasätta bägge dessa verkansformer? Avslutningsvis: Björn Körlof vet mycket väl att jag av sekretesskäl inte kan redovisa resultat av bedrivna skjutförsök. Jag kan bara säga att TOW systemet är ett av de effektivaste pansarvärnssystem som över huvud taget finns och då även mot nya skyddsmetoder. Det är överlägset många av de stridsvagnskanonsystem som nu är operativa. Vi är emellertid, Björn Körlof, överens om en sak: pansarvärnssystemet behöver kontinuerligt kompletteras och ses över.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för de förtydliganden han gjort. Det är naturligtvis rätt att detta riskerar att bli litet grand av en teknisk debatt. Men tyvärr är det så med moderna försvarsfrågor, att de många gånger handlar om avancerad teknik och att man måste ge sig in i den tekniska debatten. När det gäller TOW-systemets förmåga är det naturligtvis omvittnat att det är ett mycket modernt pansarvärnssystem, som har betydande fördelar. De uppgifter som jag här redovisat är definitivt inte några svenska uppgifter, utan de bygger på en debatt som mycket länge pågått i både västtysk, amerikansk, brittisk och fransk press, där man konstaterar att den tekniska utvecklingen när det gäller skydd hos moderna stridsvagnar kanske håller på att överflygla även ett sådant modernt system som TOW. Det finns redan bättre system i omvärlden — Hot och Hellfire är sådana system. Det visar alltså att man måste noggrant följa med den här utvecklingen, om man skall klara de krav som förhoppningsvis inte kommer att ställas på det svenska försvaret men som vi ändå måste kunna uppfylla. Dessutom vill jag erinra om att arméns egen tidning ganska snabbt nu tydligen har ändrat uppfattning kring detta. Så sent som förra sommaren redovisade man den uppfattning som försvarsministern ger uttryck för, nämligen att TOW är ett hållbart system och att det bär sig långt framåt i tiden. Men i första numret efter jul har man en artikel som bl.a. handlar om riktad sprängverkan mot aktivt pansar. Arméns egen officiella tidning uppger där att man ser med en viss oro på att genomträngningsförmågan reduceras med nära 50 26 när man använder aktivt pansar. Denna utveckling går alltså fort, och det är detta som jag känner oro för. XX 20-kanonen bygger på kinetisk energi — och det var det jag var ute efter. Jag sade också att jag tror att kanonen kanske är ganska bra. Däremot är jag litet mer tveksåm till om chassit är som det skall vara och om det verkligen går att skjuta med denna kanon på ett så lätt chassi. Men det får vi se när försöken är utvärderade. Jag delar på den punkten försvarsministerns uppfattning att vi får vänta till dess att detta är avklarat i höst. Så A och B-lagen i arméns fältförband. Det finns en aspekt till på detta än bara kvaliteten och olika förbands förmåga att göra olika saker, och det är att de värnpliktiga ändå skall grundutbildas i arméns fältförbandsorganisation. Huvuddelen av de svenska värnpliktiga går till armén. Deras uppfattning om försvaret, deras försvarsvilja och deras tro på möjligheten att göra det som de förhoppningsvis inte skall behöva göra men som de ändå måste kunna, grundläggs bl.a. under grundutbildning och repövningar. Det är många människor som det handlar om. Jag ser alltså framför mig en risk om denna utveckling får fortsätta, nämligen att man redan i fältförbandsorganisationen grundutbildar värnpliktiga med en successivt ökad differentiering och en successivt ökad kvalitetsskillnad. Det gör jag med en viss erfarenhet av hur arméns utbildning går till, både i grundutbildning och i reputbildning. Även — Nr 127 denna aspekt på detta måste vägas in. Det kanske finns lösningar på det problemet, nämligen att man åtminstone grundutbildar alla värnpliktiga i 77-organisation. Det är en variant på temat. Men också då möter man naturligtvis vid repövningar aspekten att de inte har samma materiel och inte Meddelande om riktigt samma förhållanden som de hade under grundutbildningen. Det är en sida av saken. Det andra är naturligtvis — jag återkommer till det — den snabba tekniska utvecklingen vad gäller rörlighet, upptäcktsförmåga och andra sådana krav som kommer att ställas också på 66 M-brigaderna. Mot den bakgrunden vill jag fråga: Finns det någon möjlighet att utöka t.ex. beställningarna av bandvagn 206? Den utgör ett utmärkt exempel på svensk ingenjörskonst, på att det i Sverige går att göra mycket kvalificerad och bra materiel. Det är en bandvagn som internationellt har väckt uppseende. Frågan är om det skulle kunna vara möjligt att i viss utsträckning också utrusta 66 M-brigaderna med personaltransportbandvagnar av typ 206. Som det är i dag måste 66 M-brigadens värnpliktiga åka i personaltransportkärror efter traktor. Även om det är ett billigt och enkelt sätt att lösa transportproblemet på, ter det sig ur många värnpliktigas synpunkt inte helt modernt, särskilt som de värnpliktiga ibland i samband med fältövningar etc. får tillfälle att jämföra sig med dem som åker i 77-brigadens moderna terrängfordon och moderna bandvagnar.

Herr talman! Ola Ullsten har till mig ställt följande tre frågor om en kärnvapenfri zon i Norden: 1. Vilka utgångspunkter kommer att gälla för regeringens fortsatta handläggning av frågan om en kärnvapenfri zon i Norden? 2. Är regeringen beredd att efter nödvändig bearbetning offentliggöra den föreliggande zonstudien? 3. Är regeringen beredd att i obearbetat skick delge utrikesnämndens ledamöter denna studie? Som svar på Ola Ullstens frågor vill jag först framhålla att regeringen ser upprättandet av en kärnvapenfri zon i Norden som ett !ed i arbetet på att i ett större europeiskt sammanhang reducera kärnvapnens roll. Andra sådana led utgörs av de pågående förhandlingarna mellan Förenta staterna och Sovjetunionen om kärnvapnen i Europa och förhandlingarna mellan militärallianserna om de konventionella militära styrkorna. Ytterligare en betydelsefull åtgärd för att minska risken för användning av kärnvapen i Europa skulle kunna vara förverkligandet av en s.k. korridor fri från slagfältskärnvapen. Det finns alltså ett klart samband mellan upprättandet av en nordisk zon och dessa strävanden, som alla går i samma riktning. Såväl genom upprättandet av kärnvapenfria områden som genom övriga här nämnda åtgärder kan man bidra till det övergripande målet att förhindra ett kärnvapenkrig. Detta innebär emellertid inte att vårt arbete för en kärnvapenfri zon i Norden måste avvakta framsteg i de europeiska förhandlingarna. Regeringen har f. ö. förklarat, att själva arbetet på att förverkliga en sådan zon är i sig självt förtroendeskapande och spänningssänkande. En nordisk kärnvapenfri zon är ett betydande svenskt intresse. Framsteg i zonfrågan bör kunna bli ett konstruktivt bidrag till strävandena att gradvis minska kärnvapnens roll och antal i Europa. Den inom utrikesdepartementet utarbetade promemorian om en kärnvapenfri zon i Norden har karaktären av ett internt arbetsmaterial. Det utredningsarbete som fortlöpande bedrivs inom departementet i denna fråga fortsätter, och regeringen avser att offentligt redovisa sin syn på basis av allt tillgängligt material. I en sådan redovisning kommer i tillämpliga delar zonstudien att finnas med. Vad slutligen gäller Ola Ullstens tredje fråga, finner regeringen det naturligt att hålla utrikesnämnden informerad om det utredningsarbete som inom regeringskansliet bedrivs i fråga om en kärnvapenfri zon i Norden. Underlagsmaterial och bedömningar, som är av sådan karaktär att de inte anses böra offentliggöras, kommer att redovisas för utrikesnämnden.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan var uttalanden av Lennart Bodström om att det inte längre var nödvändigt att se frågan om den kärnvapenfria zonen i Norden i sitt europeiska sammanhang. Eftersom det i utrikesutskottets betänkande uttryckligen står — det har stått flera år i rad f. ö. — att man skall göra just detta, väckte givetvis utrikesministerns uttalanden förvåning, inte bara hos mig. Var regeringen ute efter att skapa splittring på ännu ett område inom utrikespolitiken, eller var det bara ett i raden av oklara uttalanden om vår utrikesoch säkerhetspolitik som blivit så vanliga på sistone? 5 En välvillig, och jag hoppas korrekt, tolkning av det svar som jag i dag har fått är att det måste vara fråga om det sistnämnda. Utrikesministern har sagt en sak och menat något annat — eller möjligen ingenting alls. Nu säger utrikesministern i alla fall att ”regeringen ser upprättandet av en kärnvapenfri zon i Norden som ett led i arbetet på att i ett större europeiskt sammanhang reducera kärnvapnens roll”. Det kan inte heller vara på något annat sätt. Norge och Danmark är, som utrikesministern påpekar, med i NATO. Om en zon skall upprättas kräver det att zonarrangemanget accepteras av NATO. I klartext betyder det att NATO överger sin s.k. kärnvapenoption när det gäller Norge och Danmark, dvs. sin avsikt att i krig kunna använda norskt eller danskt område för stationering av kärnvapen. NATO lär inte gå med på detta, med mindre än att några motsvarande åtaganden görs av Warszawapakten. Därmed är zonfrågan en del i de allmänna nedrustningsförhandlingarna — och, precis som utrikesministern säger i sitt svar, ett av flera uppslag till hur kärnvapnens roll i Europa skall kunna minskas. Därmed, herr talman, är förhoppningsvis förvirringen kring utrikesministerns tidigare uttalanden i denna fråga skingrad. Jag tog också upp frågan om den arbetspromemoria som har upprättats i utrikesdepartementet. Anledningen var faktiskt inte något som utrikesministern har sagt, utan vad nedrustningsambassadören Maj Britt Theorin sade i ett anförande i Sollefteå den 10 april. Hon sade då: ”Arbetsmaterialet, som redovisar endast problemen, är inte till mycken hjälp för en aktiv politisk ledning och tjänar inget annat syfte än att söka hindra det starka folkliga kravet på en kärnvapenfri zon i Norden.” Tanken bakom detta uttalande måste uppenbarligen vara att om fakta är besvärande för politiken, skall fakta döljas. Jag hoppas att jag tolkar utrikesministerns svar rätt, när jag säger att han och resten av regeringen inte delar Maj Britt Theorins uppfattning, utan avser att offentliggöra så mycket av detta material som kan offentliggöras med hänsyn till sekretessbestämmelserna.

Herr talman! Få, om ens något, statsråd bedöms så ofta som jag av sin närmaste företrädare i sådana ironiska vändningar som herr Ullsten här excellerade i. Det är möjligt att herr Ullsten upplever detta som ett behov, men frågan är om det är av ett lika stort allmänt intresse. Jag avstår från att gå vidare med kommentarer i den delen. När det gäller frågan om det europeiska sambandet har jag vid olika tillfällen klargjort att upprättandet av en nordisk zon naturligtvis är ett led i skapandet av ett kärnvapenfritt Europa men att det inte är en nödvändig förutsättning att andra lösningar dessförinnan har vunnits. Jag har också sagt att en nordisk zon har ett självständigt värde och att vi skall arbeta för en sådan zon, på alla möjliga vägar och i kontakt med de övriga nordiska folken och regeringarna. Därmed har jag också klargjort att jag inte på något sätt tar avstånd från vad fru Theorin säger, när hon framhåller angelägenheten av att frågan om en nordisk kärnvapenfri zon inte blir ett ämne att diskuteras uteslutande av experter med spetsfundiga formuleringar utan ett ämne som också diskuteras på bred folklig basis. Den s.k. zonstudien är en promemoria som under herr Ullstens tid utarbetades av tjänstemän i utrikesdepartementet. Den använder vi i viss utsträckning, men det material som vi vill offentliggöra är sådant som präglas inte bara av dessa tjänstemäns utredningar utan också av den politiska viljeinriktning som regeringen vill ge till känna. Det innebär inte ett döljande av fakta.

Herr talman! Jag har förvisso ingen anledning att recensera Lennart Bodström i hans egenskap av min efterträdare som utrikesminister. Däremot har jag som riksdagsman ett intresse i största allmänhet av att följa vad som händer också på detta område. Det var inte bara jag utan många andra som lyfte på ögonbrynen när det framgick av en artikel som Lennart Bodström själv skrev i Svenska Dagbladet att en kärnvapenfri zon i Norden skall bedömas på sina egna meriter och inte göras beroende av utvecklingen i övriga Europa. I och för sig kan det låta som ett ganska självklart påpekande — visst kan man etablera en kärnvapenfri zon i Norden, om man kan få europeisk enighet om det, dvs. om man i själva verket kan få enighet om det mellan Warszawapakten och NATO. Jag utgår från att man inte spekulerar i något ändrat paktmönster i Norden. Men det måste finnas någon mening med att man säger en sådan här sak, och det är bra att det nu har blivit klarlagt att det egentligen inte betyder någonting annat än det som hela tiden har sagts från t.ex. utrikesutskottets sida och tidigare regeringar. Till sist, herr talman! Lennart Bodström kan naturligtvis inte både hålla med Maj Britt Theorin och mena att fakta har ett egenvärde i den här frågan. Vad Maj Britt Theorin säger i sitt uttalande är faktiskt att denna studie — som mycket riktigt påbörjades under min tid i utrikesdepartementet — bara har tillkommit för att söka hindra det starka folkliga kravet på en kärnvapenfri zon i Norden. Det var sannerligen inte det som var motivet när den arbetsgrupp tillsattes vars rapport nu föreligger. Jag skall ha överseende med att Lennart Bodström av lojalitetsskäl fortfarande säger att han håller med Maj Britt Theorin, men jag hoppas att han i praktiken ändå inte gör det.
Herr talman!

Herr talman! Jag är ledsen, herr utrikesminister, men det är faktiskt inte alls det som Maj Britt Theorin har sagt i första hand. Hon kanske har sagt det också, men hon har i så fall dessutom sagt det som jag återgav, nämligen att arbetsmaterialet som vi nu talar om, ”som redovisar endast problemen, inte är till mycken hjälp för en aktiv politisk ledning och inte tjänar något annat syfte än att söka hindra det starka folkliga kravet på en kärnvapenfri zon i Norden”. Mot den bakgrunden måste man ställa sig frågan: Vad är det för hyssj-hyssj som styr tankarna bakom ett sådant uttalande och eventuellt också utrikesdepartementets bedömning av detta material? Är tanken att de svårigheter som förvisso finns på nedrustningsområdet över huvud taget skall förtigas för att den politiska bilden skall se snyggare ut? Eller är man från regeringens sida, precis som vi var, intresserad av att klarlägga alla de sakliga förhållanden som måste bedömas när man bedömer de politiska möjligheterna att etablera en kärnvapenfri zon, om vilken vi är eniga? Jag känner precis lika starkt som Lennart Bodström för nedrustning i allmänhet och för etablerandet av en kärnvapenfri zon i synnerhet. Men då måste vi också vara — Nr 128 beredda att acceptera fakta och acceptera de svårigheter som naturligtvis ligger i vägen. Att etablera en kärnvapenfri zon är ingen genväg till nedrustning — det är ett resultat av nedrustning.
Herr talman! Jag vill bestämt klargöra att regeringen inte har någon som helst avsikt att undanhålla de fakta som behövs för en allmän debatt om detta. Jag har i mitt svar framhållit att vi inför offentligheten kommer att framlägga allt som kan offentliggöras och att i den mån det finns ytterligare material som inte kan offentliggöras skall det tillhandahållas utrikesnämnden.
Herr talman! Får jag sluta med att säga att jag är nöjd med Lennart Bodströms svar i denna fråga.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig om den svenska regeringen i FN och andra internationella organ kommer att agera för ett fördömande av Khomeini-regimens brott mot de mänskliga rättigheterna. Interpellationen är närmast väckt mot bakgrund av situationen för den religiösa minoriteten bahaierna i Iran. Bahaiernas trosåskådning härrör från mitten av 1800-talet. Läran har sina rötter i islam. De ca 300 000 bahaierna i Iran utgör landets största religiösa minoritet. De erkänns emellertid inte som en sådan i den iranska konstitutionen till skillnad från andra religiösa minoriteter i landet. Bekännande bahaier betraktas som avfällingar från islam. Anhängarna av bahaismen i Iran har alltsedan lärans uppkomst under 1800-talet utsatts för förföljelser och trakasserier i varierande omfattning. Under senare år har händelseutvecklingen tagit en allvarlig vändning. Sedan 1980 har bl.a. medlemmar av bahaiernas högsta organ — det nationella andliga rådet — vid två tillfällen arresterats och avrättats eller spårlöst försvunnit. Andra medlemmar av samfundet har också avrättats. Från iranskt myndighetshåll har i dessa sammanhang bl.a. gjorts gällande att vederbörande varit anhängare av den tidigare regimen eller verkat som agenter för sionismen. Härutöver har samfundets heliga platser i landet skändats och egendom tillhörig dess medlemmar konfiskerats. Enligt lag förvägras bahaierna möjlighet till arbete i statlig iransk tjänst. Deras äktenskap erkänns inte i den 109 mån de ingåtts enligt den egna trosåskådningens regler. Vidare har barnen i vissa fall diskriminerats vad gäller skolundervisning. Övergreppen mot bahai-minoriteten i Iran är oroande. Sverige har därför tillsammans med andra västeuropeiska länder vid tre tillfällen under 1982 gjort framställningar hos de iranska myndigheterna till förmån för bahaierna. Sverige har också gjort en framställning i Teheran i februari i år rörande politiska fångar. Den svenska regeringen följer noggrant händelseutvecklingen i Iran vad avser mänskliga rättigheter. Från svensk sida har situationen i landet påtalats iolika sammanhang, bl.a. i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Senast skedde detta i det svenska anförande som hölls i kommissionen den 3 mars i år. I regeringsdeklarationen vid utrikesdebatten i riksdagen den 16 mars i år framhöll jag, att Sverige kommer att fortsätta att verka för att regelsystemet till skydd för de mänskliga rättigheterna förstärks. Sverige har i FN tagit initiativet till utarbetandet av en konvention mot tortyr och deltar aktivt i " detta arbete. Vi skall fortsätta vår kamp mot dödsstraffet och mot de avrättningar utan rättegång och dom som äger rum på olika håll i världen. Den svenska regeringen kommer självfallet även fortsättningsvis att uppmärksamt följa utvecklingen såvitt gäller mänskliga rättigheter i bl.a. Iran och därvid på lämpligt sätt hävda den traditionella svenska inställningen i dessa frågor.